Fru talman! Jag skall gärna ta upp några av de punkter som Georg Andersson nämnde här. För det första kan vi slå fast att vi utan en vettig ekonomisk politik, utan en småföretagspolitik som småföretagen upplever som bra, rättvis och framåtsyftande aldrig kommer att få någon utveckling av småföretagen. Om vi inte får någon utveckling av småföretagen, kommer många av landets regioner att förtvina. Det är därför som regeringen nu helhjärtat satsar på småföretagspolitiken. Det är därför som vi tillmötesgår önskemålet att avskaffa löntagarfonderna, ta bort skatten på arbetande kapital och göra, Georg Andersson, en översyn av arbetsrätten. Det handlar inte om att ta bort arbetsrätten. Vi gör en översyn för att se om vissa regler och regelsystem kan förändras så att de kan upplevas som funktionella och lättare att hantera. Georg Andersson har tydligen inställningen att skatt på arbetande kapital är bra för småföretagen, att löntagarfonderna fyller en viktig funktion för småföretagen. Jag ställde en fråga om detta, och jag vill ha besked. Försvarar Georg Andersson detta att skatten på arbetande kapital skall tas tillbaka, så förmedlar jag det, för Georg Andersson lär väl knappast göra det. När det för det andra gäller utbildningen tycker jag att det finns stora brister i den högre utbildningen i Sverige i dag. Det tänker regeringen nu reparera. Har socialdemokraterna kommit på bättre tankar och är nu införstådda med att vi behöver satsa mer på den högre utbildningen, att vi gemensamt kan göra detta, då lär det inte finnas någonting att gräla om. Jag har svårt att begripa att det skulle vara någon större politisk konst att göra det. Beträffande utförsäljning av naturtillgångar: Jag har varit uppe i Västerbotten och i andra Norrlandslän, även om jag inte bor där, och lyssnat på dem som driver små sågverk för att få veta hur de ser på den något enahanda ägarstrukturen, att skogsråvaran är fixead kring ett fåtal ägare, framför allt domänverket, och vilka prolem det skapar i vissa situationer. Jag är alldeles övertygad om att Georg Andersson är medveten om det. Eljest borde han verkligen studera sin hemtrakt litet bättre.
Fru talman! Anders G Högmark talar om vettig ekonomisk politik. Men den politik som ni driver innebär ju stagnation. Det sker en väldig ökning av arbetslösheten i hela landet. Vad är det som är vettigt i det? Det skärper naturligtvis också problemen i de tidigare utsatta regionerna, och det är detta som vi nu diskuterar. Ni satte i gång en ny start för Sverige, som skulle vara en rivstart. Men det innebär att arbetslösheten ökar dramatiskt. Det är fritt fram för arbetslöshetskurvorna. Småföretagen skulle gynnas väldigt mycket. Men när jag har talat med småföretagare har de klagat högljutt över att de inte får låna pengar. Det finns inget riskkapital. Bankerna har stramat åt, och det finns inga andra som hjälper till. Vad hjälper det då att man lovar att de får bygga upp eget kapital framdeles? Man kommer ju inte i gång med att åstadkomma egen kapitaluppbyggnad. Så dränerar ni också Norrlandsfonden, som var ett viktigt instrument i skogslänen. Jag upprepar min fråga: Inkluderar en försämrad arbetsrätt en lönesänkning i skogslänen och andra utsatta regioner, där det enligt SAF är trivsamt att bo men där man måste acceptera lägre löner för att få någon sysselsättning? När jag talade om högre utbildning var det med en reflektion kring den inriktning som ni har inom det moderata utbildningsdepartementet. Ni vill överlämna den högre utbildningen till stiftelser eller privata intressenter. Det tror jag vore ett hot mot de mindre högskolorna och deras utvecklingsmöjligheter, för där är det inga privata intressenter som är beredda att satsa. Vi är beredda att satsa på en förstärkning av den högre utbildningen med 2 000 nya utbildningsplatser. Ge stöd åt det förslaget, så underlättar vi också på arbetsmarknaden. Slutligen: Vad ligger det för ökad sysselsättning i att släppa domänverkets skogar till trottoarbönder? Det blir inte bättre för små sågverk ute i bygderna. Jag känner ganska väl domänverkets verksamhet ute i skogslänen och tror att den är till stor gagn för sysselsättningen där. Allra sist: Anders G Högmark nämnde länsanslaget. Det har varit så stora ökningar tidigare tack vare den borgerliga oppositionen, att det nu inte behövs någon ökning. Nu kan man genomföra en rejäl minskning. Det belopp som nu föreslås kommer faktiskt att innebära det. Men nu är behoven större än någonsin. Skall man med tidigare insatser motivera det faktum att man nu bromsar upp ökningen och t.o.m. reducerar anslaget? Är det så vi skall tolka Anders G
Fru talman! Det är alldeles riktigt att regeringen nu skördar frukterna av den tidigare regeringens ekonomiska politik, under vilken man fullständigt tappade greppet över kostnadsutvecklingen, inflationen och annat. Det är ingen hemlighet att detta nu lett till ökad arbetslöshet och utslagning av industrin, där tiotusentals jobb försvinner varje kvartal. Vi vill ändra den av Socialdemokraterna tidigare förda politiken och satsa på de produktiva, skapande krafterna, men mindre på fastigheter och spekulation, vilket var kännetecknande för den socialdemokratiska ekonomiska politiken under Georg Andersson! Får jag medan vi fortsätter replikskiftet besked om huruvida Socialdemokraterna nu vill återinföra skatten på arbetande kapital, om riksdagen avskaffar den? Är det Socialdemokraternas budskap att man vill återinföra löntagarfonderna? Det är en kort och enkel fråga, och jag hoppas att Georg Andersson kan svara på den. Jag har sagt att vi skall se över arbetsrätten. Jag har inte sett att Moderata samlingspartiet eller något annat av regeringspartierna föreslår lönesänkningar i Norrland. De tankar som andra intresseorganisationer driver får de svara för. Georg Andersson får utbyta tankar om det när han träffar dem. Beträffande utbildningen kan det hända att stiftelseformen passar bättre på ett ställe och mindre bra på ett annat. Men låt oss då pröva nya idéer! Varför är Socialdemokraterna så konsekvent kritiska och negativa till nya tankar och idéer? Om man kunde få andra intressenter att satsa på vissa av dem, skulle statsmakterna kanske få större möjligheter att gå in på de områden som utomstående intressenter inte vill inrikta sig på. Det finns en möjlighet till mångfald, experiment och utveckling även på detta område, något som Socialdemokraterna dock konsekvent argumenterar emot. Domänverkets utförsäljning är uppenbarligen också en ideologisk fråga. Georg Andersson tycker inte om att staten skall avhända sig egendom. Vi har en annan inställning. Det är både en ideologisk och en praktisk fråga. Jag är övertygad om att det på sikt finns många vinster att hämta om det blir en större bredd på ägarkategorierna, inte minst i Norrlands inland. Vi skulle på sikt få en större dynamik på detta sätt. När det gäller länsanslaget är det ju klart och entydigt att den socialdemokratiska regeringen under 80-talet beviljade mycket små ökningar eller inga ökningar alls. Vi drev upp anslaget med 300-- 400 % under en tioårsperiod. Nu avvaktar vi utvecklingen och användningen av pengarna. Finns det anledning att gå vidare kommer den nuvarande regeringen säkert att fortsätta med detta.

Fru talman! Karl-Erik Persson och även Georg Andersson uttalade sig förklenande om ideologiska förtecken i politiken. Jag har den uppfattningen att vi här i riksdagen driver politik från olika utgångspunkter och värderingar. Det är väl ingen hemlighet att Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och kds har en klar uppfattning när det gäller statligt ägande visavi privat ägande. Vi tror att betydligt mer av enskilt ägande är till gagn för landets utveckling. Man kan också undra om det är för litet statligt ägande uppe i Norrland som har skapat de problem som man där har. I motsatt fall skulle vi egentligen leva i ett fruktansvärt armod i Småland, med tanke på att man där har så litet statligt ägande. Kanske gäller det omvända sambandet: att för mycket av statligt ägande har lagt en död hand över utvecklingen i Norrland. Vi ser även att det i Blekinge har förekommit mycket av statligt engagemang. Blekinge utgör något av ett undantag från den i övrigt hyggliga utvecklingen i södra Man kan alltså fråga sig om det finns en koppling mellan alltför stort statligt engagemang och problem i näringslivet. Inte heller är nog regeringen främmande för att det finns ett sådant samband. Därför vill vi gradvis öppna för att släppa in nya ägargrupper. Jag är alldeles övertygad om att detta kommer att vara en riktig utveckling på sikt. Vad sedan gäller kostnaden för att gå med i EG tror jag inte att det finns någon här, och inte heller regeringen, som kan avgöra det. Däremot är jag alldeles övertygad om att det kostar långt mer att stå utanför. Det är egentligen den frågan som man först måste ta i betraktande. Jag är övertygad om att det kommer att kosta mycket mera att stå utanför, att befinna sig långt ute i Europas utkant och inte vara med i den fredsprocess och det samarbete över nationsgränserna som nu pågår och skall fortsätta ute i Europa. Jag och som jag tror hela utskottet delar uppfattningen att för att den utpräglade glesbygden, framför allt Norrlands inland, skall ha en chans att överleva måste man ge de yngre kvinnorna där en chans att känna en delaktighet. De ganska snäva värderingar som i dag finns i glesbygden måste ersättas med mer kvinnobejakande värderingar. De yngre kvinnorna måste få en möjlighet att uppleva att de har en möjlighet att vara kvar i stället för att bara flytta. Jag är övertygad att om man inte lyckas med det, kommer glesbygden blixtsnabbt att avfolkas och ha mycket liten chans att utvecklas.

Fru talman! Börje Hörnlund efterlyste heder i debatten. Jag vill då kontra med följande: Det gäller att föregå med gott exempel, herr Hörnlund. Börje Hörnlund hade nu ett mer dämpat tonläge än tidigare i oppositionsställning. Det beror väl framför allt på att han nu sitter i Moderaternas regering och får försöka samordna sig med dem som han tidigare anklagade hårt. Sviterna från 80-talet är ett ständigt återkommande resonemang från Börje Hörnlund vad man än diskuterar. I hans inlägg handlade det inte särskilt mycket om regionalpolitik, utan det var en mer allmän ekonomisk politik som Börje Hörnlund ägnade sig åt. Man kan då fråga sig vad Börje Hörnlund gjorde för att minska spekulationen under 80-talet, som han anser att vi bär ett så stort ansvar för. Fick vi på ett vettigt sätt någon hjälp med att genomföra de åtstramningsförsök vi gjorde i regeringsställning? Vi var då i minoritet liksom ni är nu. Börje Hörnlund talar om vägar och järnvägar över hela landet. Men det räcker inte med ord. Här på riksdagens bord ligger ett förslag om att omedelbart besluta om 1,2 miljarder för ökat vägunderhåll. Under valrörelsen åkte Börje Hörnlund runt i varenda by och lovade förbättringar av vägar. Jag vet det, eftersom jag hade anledning att något följa Börje Hörnlunds förehavanden på den tiden. Vad har de fått ut av de löftena? Nu yrkar trafikutskottet avslag på det förslaget. Är det nu så, som det har stått i tidningarna, att Börje Hörnlund har krävt och räknat med att få 5 miljarder i kompletteringspropositionen till väginvesteringar och vägunderhåll, vore det intressant att få besked om det av Börje Hörnlund i dag. Det skulle minsann något förändra debattläget. Sedan till televerket som Börje Hörnlund ständigt flyr till i anklagelser mot oss. Se upp, Börje Hörnlund: Tillämpa heder i debatten! Nu upprepar han att socialdemokraterna skulle ha föranlett att televerkets investeringar i skogslänen minskar med 1 miljard. Det är inte sant, Börje Hörnlund. Jag befarar att t.o.m. Börje Hörnlund vet att det inte är sant, och det är mycket allvarligt. Televerket har beslutat att fullfölja sina investeringsplaner. De åtstramningar som gjordes i form av taxejusteringar, vilket ledde till förlängningen av tidigare taxa, beslutade Börje Hörnlund själv om i regeringsställning strax före årsskiftet. Återkom med ett vettigt förslag till utveckling av teletaxorna för ett rundare Sverige och ni har vårt stöd. Slutligen till transportstödet. Jag har mycket att säga om det. Nu säger Börje Hörnlund i sin proposition att han inte föreslår någon ökning av transportstödet. Skälet är främst en förväntad nergång i den ekonomiska aktiviteten samt att man räknar med att inte behöva betala ut transportstöd till företag som försätts i konkurs. Räknar ni med ett fortsatt stort antal konkurser så att det inte behövs så mycket stöd till transporterna?

Fru talman! Låt mig börja med detta med infrastruktursatsningar. Det är litet märkligt att nästan varenda minister i den här regeringen talar om de stora behoven av att komma i gång med infrastruktursatsningar för att skapa jobb. Det är väl bara arbetsmarknadsministern som talar om regional balans. Men man ser ingenting av dessa satsningar ännu. Det kan inte vara så att det inte finns förslag och projekt som man skulle kunna komma i gång med. Vad jag vet fattar man beslut om ett bärighetsprogram för tung lastbilstrafik. Det ligger fast. Nu är jag inte så imponerad av detta bärighetspaket. Man skulle utöka tonnaget för tung lastbilstrafik till 60 ton. Jag tror att man i stället skulle ha omprioriterat en del av pengarna för att komma i gång med infrastruktursatsningar. Men det går inte att bara prata fram de här förslagen och tankegångarna. Vi är väl alla eniga om att det är detta som skall komma i gång och bidra till att sysselsättningen för framför allt en del av byggnadsarbetarkåren ökar. Nu ser vi också en tendens till stora nedskärningar inom transportsektorn. Det gäller framför allt lastbilstrafiken. Åkerinäringen befinner sig i kris. Den kommer att drabbas oerhört hårt nu om man inte kommer i gång med satsningar. Om det inte finns någonting att transportera finns det ingen möjlighet för åkeribranschen att finnas kvar. Det kommer också till slut att gå ut över SJ:s verksamhet. Transporterna kommer att minska där. När det sedan gäller detta med EG och att man skall ha långa avstånd och kallt klimat skulle jag kunna vara litet ironisk och säga att om vi inte stoppar växthuseffekten, kommer vi inte att kunna hävda kallt klimat längre. Jag vill inte ironisera på det viset, men det ligger nära till hands. Jag tror att detta bara är en förhoppning. Det kommer inte att leda någonstans. När det gäller stora avstånd kan man också säga att storleken har ingen betydelse. Detta är en förhoppning man har för att driva in Sverige i en EG-harmonisering, utan att vi över huvud taget är där ännu. Detta kan bli en plundring av Sverige, samtidigt som den här privatiseringsvågen också går över landet. Jag ställde en fråga till Anders G Högmark när det gäller privatiseringar framför allt i fråga om LKAB. Jag skulle kunna upprepa den frågan till arbetsmarknadsministern. Finns det någon möjlighet för privata intressen att skapa ett mer konkurrenskraftigt företag, om LKAB privatiseras? Som det är i dag har man hela världsmarknaden.

Herr talman! Som framgår av debatten råder det ingen stor oenighet partierna om målen för regionalpolitiken. Det har vi hört många gånger i kammaren; ingenting skiljer de tidigare debatterna från den som vi för i dag. Vi menar att alla människor i det här landet skall, oavsett var de bor, ha tillgång till arbete, service och god miljö. Detta har sagts från talarstolen tidigare. Hela Sverige skall leva, som det står i ingressen till det regionalpolitiska avsnittet i regeringsförklaringen. Det må vara att Georg Andersson tycker att det här låter som en besvärjelse och att det framstår som något slags trollspö. Men vad då? Det är bra att ha en sådan enande besvärjelse att samlas kring. Det är bra också om det verkar som ett trollspö. Det krävs åtgärder inom en rad politikerområden för att vi skall få en bra och balanserad utveckling i vårt land. Jag vill bara anföra några exempel på vad den nya regeringen har föreslagit -- sådant som vi också delvis fattat beslut om här i riksdagen. I december fattade riksdagen beslut om en ny småföretagarpolitik. Vi i Centern har alltid framhållit småföretagens stora betydelse för en mer balanserad närings och bebyggelseutveckling över hela landet. Det måste finnas goda förutsättningar för de små och medelstora företagen -- det har vår arbetsmarknadsminister på ett utmärkt sätt föredragit här. Det är där själva basen för utvecklingen finns och det är där möjligheterna till nya jobb ligger. Inom alla samhällssektorer måste man hjälpa till och väga in resursfördelningen när man beslutar om sin verksamhet. Gör man inte detta hjälper det inte med aldrig så många bra småföretagarepaket eller regionalpolitiska anslag. Infrastruktur som har nämnts här -- vägar, järnvägar, tele och datakommunikationer, skolor, högskolor, forskning vid de små högskolorna -- är något oerhört viktigt. Därför är det med stor glädje vi ser att det har varit möjligt att här i kammaren fatta beslut om vägar och järnvägar. Nya platser på högskolan kommer. Det blir en förstärkning av forsknings och utvecklingsverksamheten vid elva mindre och medelstora högskolor i Norrland, i Bergslagen, i sydöstra Sverige och i Borås. Det är sådana åtgärder som föreslås från olika departement, från olika verksamhetsområden, just för att ge bättre regional balans -- allt i enlighet med regeringsdeklarationen. Herr talman! I mitt anförande vill jag uppehålla mig vid tre områden, dels länsanslaget och dess betydelse för regionalpolitiken, dels kvinnors möjligheter att få del av länsstyrelsernas projektmedel, som tidigare talare också har uppehållit sig vid, och dels länsövergripande projekt för att frambesvärja regional utveckling och samarbete över länsgränserna. Länsanslaget har stor betydelse. Under de tio år som det har varit i bruk har vi nogsamt fått märka detta i våra regioner. Man kan åstadkomma mycket med länsanslaget, och länsstyrelserna har fått allt större frihet att disponera anslaget efter de behov de ser i sina län. Det är viktigt; det är nära människorna och nära verksamheterna man skall fatta sina beslut. I år får länsanslaget en mycket betydande höjning. Socialdemokraterna vill ytterligare räkna upp det med 170 miljoner. Denna senkomna generositet förvånar, därför att så sent som i fjol reserverade sig Socialdemokraterna mot den höjning som då föreslogs från oppositionen. Förhållandet var detsamma 1983, 1987 och 1988. Man kan säga att det är oppositionens roll att opponera, men det kan också tyda på ett förändrat sinnelag och en annan inställning till länsanslagets goda verkningskraft och effektivitet. Den regionala projektverksamheten har ökat i volym sedan länsstyrelserna fått större frihet att disponera dessa medel, och den starka ökningen kan vara ett memento. Projektverksamheten har ökat i volym på bara ett budgetår från 154 till 408 milj.kr. Föredraganden anser i budgeten att det är mycket viktigt att just dessa projektmedel blir en resurs för regional utveckling och kommer glesbygd och landsbygd till del. Därför anser jag och utskottets majoritet att det är mycket viktigt och befogat att Nutek får göra en analys och en utvärdering. En mycket liten del av de regionala projektmedlen går till verksamheter som berör kvinnor. Så litet som 3 % av länsstyrelsernas projektmedel har specialdestinerats för kvinnoprojekt. Detta är mycket otillfredsställande. Vi anser att det skall vara kvinnliga förtecken på regionalpolitiken -- ''utan jäntor dör bygden'', som de säger i Norge. Det är mycket angeläget att kvinnorna får viktiga uppgifter på sina hemorter för att utveckla landsbygden. Det måste Nutek ta upp i sin utvärdering, och Nutek måste få i uppdrag att genomföra det, som har efterlysts av några talare tidigare. Innan jag går in på den tredje avdelningen, beträffande regionsamarbetet, vill jag bara säga ett par ord om medel till Mörbylånga sockerbruk och den avveckling som där nu är ett faktum, eftersom jag ser att Lena Öhrsvik är anmäld på talarlistan. Pengar är inte något problem just nu, utan det är idéer och initiativ som vill till. Fyra arbetsgrupper arbetar med att få fram olika projekt, och de har till viss del lyckats. 55 av bruksarbetarna har kommit i annan verksamhet. Trots att jag var en så stor pessimist när vi beslutade om nedläggningen av Mörbylånga sockerbruk i maj i fjol, ser jag nu en ljusning i det mörker som då tycktes råda. Herr talman! Sydöstra Sverige blev ett begrepp i och med 1987 års regionalpolitiska kommitté. Fungerande regioner i samspel. Sydöstra Sverige omfattar Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, och vi har mer och mer funnit att det är genom samverkan som vår region kan vinna styrka och kraft. Vi har stora problem i landsdelen. Näringslivet är ensidigt och föråldrat, och det är mycket som återstår att göra. Vi har underleverantörer till främst bilindustrin, och det förvärrar problembilden. Länsstyrelserna i sydöstra Sverige har nu gått samman i olika projekt för att på olika sätt i samverkan stärka näringslivet med olika åtgärder. Länen har kommit att inta en strategisk position, där man ser det framtida samarbetet över Östersjön, där man ser sin roll mellan öststaterna och EG. Tidigare var havet ett band som skilde oss åt, men nu förenar det. Flera projekt som är inriktade mot detta nya samarbete är nu på gång och mellan de tre länen. Vi har ett samarbete med NUTEK, och det är en projektverksamhet som riktar sig till länens underleverantörer. De medel som är anslagna i budgeten för länsövergripande projekt kan här komma väl till pass. Kommunförbundet i Kalmar län har gjort en särskild projektstudie av vad EG betyder för Kalmar län, och där intar bl.a. upphandling en framskjuten plats i dokumentet. Det har visat sig få stor betydelse för många av vårt läns företagare. Av de medel som vi får via länsanslaget har vi beslutat att fördela en del till ett särskilt EG-kontor mitt i länet. Som tidigare nämnts, har utbildning och forskning en avgörande betydelse för en regions utveckling. Vi arbetar tillsammans i de tre länen och de tre högskolorna i Kalmar, Karlskrona/Ronneby och Växjö kring en idé om ett nätverksuniversitet, och det har betytt otroligt mycket för vår region. Förtroendemän, tjänstemän, lärare vid högskolorna och ansvariga inom näringslivet samlas kring detta projekt, som vi ser som ett utvecklingsområde utifrån 2000-talets omvärldsbehov. Vi har lagt tyngdpunkten i forskningsprogrammet på ett tjugotal ''founding professors'', som skall samverka med sina speciella profilområden. Växjö har sina småföretag, Kalmar har miljön och Karlskrona/Ronneby har datateknik. Hela detta samarbete får spridningseffekter. Vi känner att vi får ett nytt avstamp, en ny plattform inför framtiden. Näringslivet har på ett helt nytt sätt slutit upp kring högskolorna -- något som vi tidigare har saknat i vår del av landet -- och ser det uppkomna samarbetet som en stor möjlighet för sin utveckling och sin framtid. Jag kanske har uppehållit mig litet väl mycket vid utbildning och forskning, men eftersom jag anser att det är nyckeln till framtiden, det som öppnar nya vägar för en regions utveckling, ville jag tala särskilt om det. ''Fungerande regioner i samverkan'' -- det var ett bra namn som den regionalpolitiska utredningen tog när den beslutade att utreda regionalpolitikens framtid för detta land. Det är just vad det hela handlar om: samverkan i fungerande regioner. Det är vad vi har uppfattat som mycket väsentligt i vår del av landet och som vi nu, med detta i ryggen, skall gå vidare med. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13.

Herr talman! Det har tidigare sagts här i kammaren, och det tål att sägas igen, att det råder i stort sett politisk enighet om de regionalpolitiska målen. Ett viktigt sådant mål är att det, oavsett var man väljer att bosätta sig i vårt vackra, avlånga land, skall finnas tillgång till arbete, till samhällelig service och till en god miljö. Det är fråga om att Sverige skall vara beboeligt från norr till söder. När man tar del av kammarens behandling av 1989/90 års urgåva av arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13 kan man konstatera att inriktningen på regionalpolitiken där lades fast för 90-talet. Ett av de bärande argumenten i inriktningen var då, och är det i dag, att politiken skall främja en balanserad befolkningsutveckling. Men för att människor skall välja att bosätta sig i t.ex. Norrlands inland måste det finnas förutsättningar för en rimlig inkomst. Det är ingen skillnad, utan det är precis samma villkor som gäller för en familj som väljer att slå ner sina bopålar i mina hemtrakter i Kronobergs län, som brukar räknas till glesbygden i Alvesta kommun. Skillnaden ligger möjligen i avstånden. Milen tycks vara längre när man färdas i Norrland i jämförelse med Småland. I den lågkonjunktur av snålblåst, för att inte sägande isande polarvind, som nu blåser över och genom vårt land bör även tidigare använda stödformer ånyo komma till heders. Nytt är därför i årets betänkande återinförandet av lokaliseringslån, om än i något begränsad form i jämförelse med tidigare. Jag tror att det är både välbetänkt och bra, och jag tillstyrker det. Vidare föreslås en utökad nedsättning av socialavgifterna med tillsammans 190 milj.kr. Socialdemokraterna reserverar sig mot den föreslagna utökningen av såväl branscher som antal kommuner i delar av stödområde 2. Jag kan inte förstå det. Förslaget berör områden i Norrland och Svealand som verkligen behöver stöd för att de regionalpolitiska målen skall ha någon chans att infrias. Jag hävdar därför att förslaget om nedsatta socialavgifter torde vara väl balanserat och tillstyrker det. Herr talman! För att nå de regionalpolitiska målen räcker det inte med de insatser och förslag som betänkandet omfattar, dvs. det betänkande vi nu debatterar och skall fatta beslut om. Det måste till insatser från flera av de övriga politikområdena utöver de regionalpolitiska. Jag vill därför peka på ett par beslut som kammaren har fattat tidigare. Det är beslut som jag menar är av stor regional betydelse. Det första beslutet är momssänkningen. Den prissänkning som den lägre momsen tillsammans med nedsättningen av socialavgifter i stödområdena ger möjlighet till, torde ha avgörande betydelse för turistnäringen i Norrlands inland. Det andra beslutet är riksdagens beslut om en ny småföretagspolitik, formulerad i regeringens proposition 1991/92:51 från hösten 1991. Där talas om lägre skattetryck, om tillgång till riskvilligt kapital m.m. Det är genom att skapa förnuftiga ramar för de små företagen, oftast familjeföretag, som de regionalpolitiska satsningarna kan ge den effekt vi så hett eftersträvar, oavsett vilket parti vi företräder i riksdagen. Ytterligare torde det förtjänas att nämnas att de satsningar på vägar och kommunikationer som dels förbereds, dels inom en förhoppningsvis nära framtid kommer i gång också är av stor regionalpolitisk betydelse. Det är bra. Men jag förväntar mig dessutom att få se och höra inte bara de stora objektens Höga visa. Det är inget fel på de stora objekten, men de verkligt snabba resultaten, med i stort sett omedelbar igångsättning, görs av de många små projekten som finns i de flesta länen och som bara väntar på finansieringen. De är också infrastruktursatsningar av stor betydelse, inte minst för alla de produkter från mindre orter som skall ut på riksvägarna för transport till köpare och mottagare. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13.
Herr talman! Jag noterar att Harald Bergström talar varmt för utvidgningen av nedsättningen av socialavgifter till stödområde 2. Om detta är så viktigt och betydelsefullt för utvecklingen i dessa områden, varför omfattar detta inte tillverkningsindustrin? Det är den som är lokaliseringsbar. Nedsättningen av socialavgifter i stödområde 2 skall nu omfatta sådant som inte är flyttbart och som redan pågår inom området -- och som alltså inte tillför något nytt. Det gäller t.ex. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel, jakt och fiske. Är det angeläget att just peka ut dessa områden och förbise tillverkningsindustrin?

Herr talman! Harald Bergström säger att det är en orimlighet att utvidga ytterligare. Det får alltså ske en avvägning. Om ni menar att i avvägningen avstå från att höja länsanslaget, ger ni alltså stöd till befintlig verksamhet som inte utökas eller omlokaliseras utan bara är ett allmänt verksamhetsstöd. Är det detta som har den starkaste utvecklingspotentialen? Vore det inte bättre att satsa de 190 milj.kr. på länsanslag eller lokaliseringsbidrag så att det går att få till stånd någon ny aktivitet i dessa områden?

Herr talman! I Kopparbergs län börjar nu arbetslösheten krypa innanför skinnet på oss masar och kullor. Vi har arbetslöshetssiffror på nästan 5 % i snitt för länet. Det är en fördubbling jämfört med förra årets februarisiffror. Det mest tragiska är att var tionde ungdom går arbetslös. Ja visst, våra basnäringar har omstrukturerats och ny teknik har kommit i bruk. Båda åtgärderna har varit helt nödvändiga. Men de har betytt att arbetstillfällen har försvunnit. Tyvärr har tidigare regionalpolitiska satsningar nu börjat dras bort från länet. Jag tänker på vägverket, som på grund av sin nya organisation medverkar till att arbetstillfällen försvinner. Falun bedömdes inte som ett tillräckligt bra lokaliseringsalternativ för det nya regionkontoret, och Borlänge förlorar 200 Televerkets och postverkets nya regionala organisation får samma effekt. Motsätter vi oss då denna omstrukturering? Nej, naturligtvis inte. Vi anser däremot att styrelser som av riksdag och regering fått så stora befogenheter, som många nu har, måste åläggas ett stort ansvar för bl.a. regionalpolitiken. När t.ex. vägverkets huvudkontor minskar genom att verksamheter förs ut i de olika regionerna, måste staten ta ett ansvar för att den dränering bygden utsätts för kompenseras med andra verksamheter. På vilket sätt kan man då kompensera ett bortfall i verksamhet? Jo, genom t.ex. förbättrade transporter, utökade kommunikationer, satsning på utbildning och genom att tillföra högskolan fasta forskningsresurser. Som region får vi nu inte heller själva lägga oss platt på marken och se på hur utarmningen fortgår. Vi måste hitta nya utvecklingsmöjligheter. Vi kan -- jag nämner det som ett exempel -- ta tillvara den potential som ligger i att utveckla Borlänge till ett centrum för transportteknik och kommunikation. Vi ligger väl framme i den utvecklingen, och motorn i denna liksom på så många andra områden är högskolan Falun/Borlänge. Vi socialdemokrater från Kopparbergs län har i några motioner framhållit betydelsen av att ha tillgång till högskoleutbildning av bra kvalitet och av att fasta forskningsresurser tillförs även de små och medelstora högskolorna. Motionerna behandlas naturligtvis i utbildningsutskottet, men dessa faktorer är av så stor betydelse för all regional utveckling att de måste framhävas även i denna regionalpolitiska debatt. Det är genom samverkan mellan flera högskolor som man kan få den bas för kunskapsutveckling och forskning som är nödvändig i dagens samhälle. För vår del har samarbetet mellan högskolorna 1989 och är långt framskridet, liksom samarbetet med skogshögskolan i Garpenberg. Den senare lyder under Sveriges Lantbruksuniversitet i forskarutbildade. Inom storföretagen och de statliga verken finns koncentrationer av FoU kompetens inom vissa bestämda områden. I Gävle finns statens institut för byggforskning och skogshögskolan i Garpenberg, som vardera har ca 100 forskare och 8 resp. 9 professorer. Vi har därför stora möjligheter att i samverkan och inom ett antal profilområden bygga upp fungerande forskningsmiljöer. Redan nu har det pågående planeringsarbetet lett till att det växer fram regionalt anpassade idéer för att uppnå egna mål och för att möta de krav som en ny omvärldssituation ställer. Mitt i all denna positiva utveckling dyker det plötsligt upp orosmoln. Verksamheten vid statens lantbruksuniversitets avdelning i Garpenberg, i Hedemora kommun, har blivit föremål för utredning. Vi som känner till verksamheten i Garpenberg anser att den utredningen är dålig. Den har sett en aning ensidigt på situationen vid Enligt utredningen bör skogshögskolan i stort sett avvecklas. Verksamheten med all denna forskning skall tillföras Uppsala. Fina institutioner skall skrotas, bra forskningsarbete förstöras! Man undrar: Varför? Är denna centralisering verkligen byggd på äkta forskningspolitiska ställningstaganden? Eller är skälet att Uppsala har överkapacitet därför att den del av skogsfakulteten som ligger där har svårt att rekrytera doktorander? Ja, det ger utredningen inte svar på. Men den ger inte heller minsta antydan om de regionalpolitiska konsekvenser som en flytt skulle få. Utredningen bryter på dessa sätt mot de riktlinjer som regeringen dragit upp, dels i regeringsdeklarationen, där uttrycket ''Hela Sverige skall leva'' finns med, dels i budgetpropositionens bil. 11, där det står: ''För att ytterligare betona statliga utredningars ansvar för att belysa regionalpolitiska konsekvenser av sina förslag, kommer jag senare att föreslå regeringen att ett generellt direktiv införs som föreskriver att sådana analyser skall redovisas.'' Garpenberg fick sin skogsvetenskapliga fakultetsavdelning genom riksdagsbeslut i början av 70-talet. Den regionalpolitiska aspekten var då vägledande. Den regionalpolitiska betydelsen är inte av mindre vikt i dag. Vi har i länet själva gjort utredningar som visar att det går att bygga upp en struktur som även SLU i Garpenberg har nytta av. Man kan säkra sin vetenskapliga utveckling utan att SLU drar på sig de kostnader som en flytt innebär. Vad är det då som säger att den miljö som stora SLU i Uppsala kan erbjuda är bättre än den miljö som erbjuds i Garpenberg med den närhet till utbildningar för ekonomer och ingenjörer som vår högskola kan erbjuda? Jag anser att utredningen måste antingen kastas i papperskorgen eller kompletteras med en regionalpolitisk analys. Den måste dessutom kompletteras med en ekonomisk analys -- det tror jag att skattebetalarna kräver. Herr talman! Det jag vill ha sagt med mitt anförande här i dag är att man i planeringen för den fortsatta utvecklingen av våra högskolor och universitet förutom rent utbildnings och forskningspolitiska aspekter även måste väga in de regionalpolitiska. Att göra regionalpolitiska överväganden är inte detsamma som att utarma våra utbildningscentra på det vetenskapliga området. Tvärtom kan det innebära en extra injektion för verksamheten och höja kvaliteten. Det bör beaktas när den forskningspolitiska propositionen inom en snar framtid läggs på riksdagens bord. De erfarenheter jag har fått genom att jag sett verkningarna av olika lokaliseringsbeslut gör mig en aning fundersam. Ibland kommer tanken: Har vi gett styrelserna i våra statliga verk och institutioner för stort inflytande över utveckling och lokalisering? Vi måste kanske från riksdagens sida lägga ett större ansvar på styrelserna, ålägga dem att ta de regionalpolitiska hänsyn som både den nuvarande och den förra regeringen ålade dem. Affärsmässighet eller krav på hög vetenskaplig standard utesluter inte att regionalpolitiska hänsyn tas. Herr talman! Så till ett helt annat ämne -- till kvinnor i skogslänen, till vår situation och våra krav. Den motion som vi socialdemokratiska kvinnor från skogslänen lämnat med förslag till åtgärdspaket har blivit styvmoderligt behandlad liksom övriga kvinnomotioner. Över huvud taget är den politik som den borgerliga regeringen för direkt kvinnofientlig. Den gör det svårt för i synnerhet skogslänens unga flickor att stanna kvar i sina hembygder. Den treåriga gymnasieskolan är viktig. Den ger en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Utan den blir många utan kompetens för att komma in på högskolan. Många blir utan yrkesutbildning. Den vill regeringen skjuta på framtiden eller lasta över på ekonomiskt hårt trängda kommuner. Den kommunala vuxenutbildningen -- viktig för alla som bara har gått i grundskolan eller har tvåårigt gymnasium, viktig för de kvinnor som skall omskolas från ett kroppsligt tungt arbete, viktig för de kvinnor som inte hann med att skaffa sig en yrkesutbildning innan de bildade familj, särskilt viktig i skogslänen med den låga utbildningsprofil som vi där har -- vill regeringen nästan helt skrota. Jag tänker också på nedskärningarna i offentliga sektorn -- skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, vården. Vilka skall vårda, vilka skall lära ut, vilka skall ta hand om? Vilka skall ha ett eget arbete att gå till, en egen trygghet, utan beroende av en man, vilka skall få egen pension som det går att leva på? Visst blir det tungt att var kvinna, i skogslänen, i Sverige -- i synnerhet nu när det är en borgerlig regering. Listan på våra krav i motionen kan göras längre, men den listan blir egentligen ett krav på regeringsskifte. Ett borgerligt styrt Sverige är inget bra land för kvinnor att leva i -- det ser vi allt tydligare dag för dag. Egentligen borde de krav som förs fram från skogslänskvinnorna behandlas som ett paket här i riksdagen, som ett regionalpolitiskt paket för kvinnor. Det går inte att isolera och behandla utbildning för sig, barnomsorg för sig, tillgången till arbete för sig och tillgången till kultur och fritidsaktiviteter för sig. Det går inte att isolera och behandla behov av körkort, av kollektivtrafik, av distansutbildning, av folkbildning var för sig. Ingen kvinna kan stanna kvar och bilda familj på en ort som uppfyller bara en del av kravpaketet. Det behövs en helhetssyn på kvinnors villkor i glesbygd, i skogslänen. Med detta framför jag min och skogslänskvinnornas förhoppning om att vi i framtida beslut av olika slag kan räkna med att de regionalpolitiska aspekterna alltid tas med i de avvägningar som måste göras. Jag ser att Anders Högmark har kommit in i kammaren. Jag kan då inte avstå från att kommentera en av hans tidigare repliker. Han sade att det behövs kvinnobejakande attityder i Norrlands inland, om unga kvinnor skall stanna kvar där. Ja, Anders Högmark, attityder förändrar ingenting! Nej, det som behövs för skogslänens utveckling är åtgärder. Det bevisar bara att nuvarande regering helt saknar insikt om glesbygdskvinnornas situation. Men vi hoppas att syndarna inte skall vakna för sent.

Herr talman! Jag kan inte hålla med om att den borgerliga regeringens politik skulle vara kvinnofientlig. Däremot behöver kvinnorna allmänt sett ökat stöd, och en attitydförändring behövs. Jag förstår inte riktigt hur man kan förneka det. Det sägs av alla kvinnoforskare av alla möjliga schatteringar och kategorier att inställningen till kvinnor och kvinnors företagande måste ändras. Det pekar vi på i utskottet. Det måste vara något fel när 3 %av projektstödet går till kvinnor, medan 97 %går till män. Attityden att mannen är en norm har tyvärr funnits och finns i vårt samhälle. Landsbygdskvinnorna menar själva att det krävs att man har utbildade människor och rådgivare som kan uppfatta de här kvinnliga signalerna samt att kvinnlig verksamhet måste respekteras. Som det nu är uttrycker sig kvinnor på ett annat sätt. De har inte så stora projekt och begär inte så mycket pengar. Därför ser man litet fundersamt och tvivlande på deras verksamhet. Det är bra att NUTEK analyserar det här. NUTEK kan också behöva få sig en tankeställare om hur man behandlar kvinnor. Jag vill också påpeka vad Bengt Dennis fnös åt häromveckan. Han sade att man inte kan tala om en åtstramningspolitik när staten har ett underskott på 70 miljarder kronor.

Herr talman! Det låter nu och när övriga borgerliga riksdagsledamöter pratar om vuxenutbildningen som om ni har räddat vuxenutbildningen för all framtid. Det har ni inte. Det ni talar om är en mycket liten förbättring jämfört med hur det var tidigare. Det är bara för det året. Jag möter kvinnorna ute i våra bygder som har mycket låg utbildningsprofil, t.ex. i Kopparbergs län. Vi har stora behov av just vuxenutbildningen. Dessa kvinnor kan inte skaffa sig sådan utbildning. De har stora skulder som de inte har möjlighet att betala av på grund av att de inte kommer in och får slutföra sin utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. Det här är dagens allvar. Jag tycker inte att Isa Halvarsson och övriga borgerliga ledamöter här i kammaren kan slå sig för bröstet och säga att de har räddat den kommunala vuxenutbildningen. Men jag hoppas att ni kan komma tillbaka nästa år och ta bort alla besparingar. En mycket stor grupp är drabbad, eftersom så stor del av vuxenutbildningen är uppbunden av lagar. Grundskoleutbildning, grundvux, måste t.ex. ske först, och sedan kommer gymnasieutbildning, yrkesutbildning, omskolning osv. Det här slår i verkligheten betydligt hårdare än det verkar göra om man bara ser till siffrorna. Nedsättandet av sociala avgifter kan se mycket vackert ut, men vi har sagt nej till det ifrån de socialdemokratiska kvinnorna. Vi anser att vi då blir betraktade som en andra klassens arbetskraft. Vi vill vara med i samhället på samma villkor som män. Vi fortsätter med denna strävan. Isa Halvarsson hoppas att den svenska ekonomin är på rätt väg. Det hoppas jag också. Den var väl på rätt väg redan i och med Rehnbergsavtalen, som den förra regeringen fick igenom efter ganska stort motstånd på många håll. Vi får hoppas. God ekonomi för Sverige är också bra för skogslänens kvinnor.

Herr talman! Det är glädjande att höra att Inger Hestvik bekänner att det även på det här området finns mycket positivt inom EG. Både majoritet och minoritet av Sveriges riksdag har säkert en del att lära där, och det är ju av den anledningen vi vill fortsätta att fördjupa och utveckla detta samarbete. Det kan ju vara bra att Inger Hestvik till sitt förbund, sin kvinnoorganisation sänder signaler om att det finns mycket att lära inom EG. Jag förväntar mig nu en del intressanta inlägg om detta på olika ställen och med Inger Hestvik som avsändare. Då deltar vi gemensamt i upplysningsarbetet kring detta. Det finns säkert en del som inte förstår hur bra EG är i det avseendet. Det är klart att kvinnor i dag känner att tryggheten framför allt finns inom den offentliga sektorn om de bara har den offentliga sektorn som arbetsgivare. Socialdemokraternas politik har ju gått ut på att i princip inte tillåta andra arbetsgivare inom vårdoch serviceområdet, och då är man självfallet beroende av en enda arbetsgivare. Vi vänder oss emot detta. Vi vill ha fler arbetsgivare, som kan samverka och konkurrera på likartade villkor. Då kommer kvinnorna att ha en större valfrihet, och det vill vi ge kvinnorna. Detta är ett exempel på en kvinnovänlig politik, om man skall använda det uttrycket. Självfallet är det också viktigt att det sker en reformering inom den offentliga sektorn, så att kvinnorna får en större möjlighet att påverka och att utveckla sina idéer. Den offentliga sektorn har varit väldigt hierarkiskt uppbyggd, det tror jag att Inger Hestvik kan instämma i, och många goda idéer som har kommit just från kvinnorna har inte haft en chans att komma upp i hierarkin. Moderata samlingspartiet har ett stort antal kvinnor som sitter i ledningen för kommunstyrelserna i de största kommunerna runt om i landet. Det är väl ett tecken så gott som något på att den politik vi driver, gärna ofta i samverkan med de övriga borgerliga partierna, upplevs som bra och som bra för kvinnor. Vi driver en politik i helhetens och i hela landets intresse, och det finns all anledning för kvinnorna att bejaka den.
Herr talman! Det är riktigt att vi kan förändra mycket för kvinnornas situation på arbetsmarknaden och i den offentliga sektorn. Vi har från vårt parti sagt att vi måste se till att personalen ute i den offentliga sektorn får större delaktighet bl.a. i sin arbetsorganisation. Jag hoppas att detta så småningom kan genomsyra även den privata sektorn. Vi talar här om hur kvinnor leder kommuner, men man kan också tala om hur kvinnor väljer parti. I de opinionssiffror som nu har blivit kända ser det inte alltför ljust ut för vissa partier. Mitt parti är glädjande nog på uppgång. Om vi tittar på vad kvinnorna anser om de olika partierna kan vi konstatera att det bland kvinnorna är 6 % fler som röstar på det socialdemokratiska partiet, medan det bland män är 8 % fler som röstar på Moderaterna. Av detta kan vi konstatera att Moderata samlingspartiet för en politik som är bra för män och att det socialdemokratiska partiet för en politik som är bra för kvinnor.

Herr talman! Naturligtvis inte. Men det har gjorts så många satsningar när det gäller Hällefors och Ljusnarsberg att vi från länet anser att det i nuvarande besvärliga situation för dessa kommuner finns anledning att göra även denna satsning med sänkta socialavgifter. Och det har ingenting att göra med hur man klassar människor.
Herr talman! Den slutsats som Maud Björnemalm kom fram till kommer naturligtvis vi i de borgerliga partierna fram till också när det gäller arbetskraft på andra orter, där vi föreslår en nedsättning av de sociala avgifterna. Det är inte fråga om någon andra sortens arbetskraft, utan det är fråga om att man underlättar för verksamheter på dessa orter.

Herr talman! Då går vi från västkusten till ostkusten. En sådan här dag staplas problem på varandra. Jag skall späda på med några sådana från Kalmar län. Men jag skall också, precis som Maud Björnemalm tidigare gjorde, komma med några förslag. Problembilden i vårt län är ganska väl belyst i många utredningar genom tiderna. Den senaste är regionalekonomiska kommitténs utredning 1987. Vi har haft en längre period av utflyttning. Vi har en genomsnittsålder som är bland de högsta i landet. Vi har en inkomstnivå som ligger ungefär 10 % under riksgenomsnittet. Vi har ett lågt skatteunderlag, en låg utbildningsnivå och vi befinner oss i en viss kommunikationsskugga. Detta tog man fasta på i regionalekonomiska kommittén, och man föreslog därför att sydöstra Sverige skulle vara ett av de tre geografiskt prioriterade områdena framöver. Sedan dess har det hänt mer saker. Sockernäringen läggs ned helt i vårt län. Avregleringen av jordbruket berör oss mycket starkt, eftersom vi har mycket av basnäringarna inom jord och skogsbruket. Livsmedelsindustrin är stark i vårt län. Den är redan utsatt för stora förändringar. Den manuella glasindustrin har betydande problem. Vi har också, som andra har nämnt, drabbats av förändringar i den statliga regionala förvaltningen, t.ex. när det gäller televerket, posten och sådana saker. Jag övergår så till våra förslag. Vi har bl.a. lagt fram en motion, där vi föreslår att man skall få starta ett projekt för företagsutveckling. Man skall alltså kunna gå in med konsultinsatser för att stärka företagens förmåga till långsiktig överlevnad. I betänkandet säger man bara att anslaget kan användas för regionala utvecklingsinsater, eftersom man nu har friare regler för sådant. Visst kan man det, men problemet är att det anslaget är för litet. Det finns ute i de olika länen många goda förslag som nu får läggas i papperskorgen. Nog hade det varit litet klädsamt med Marianne Jönssons stöd i utskottsbehandlingen, särskilt med tanke på alla starka ord som tidigare har använts i vårt län, i valrörelser och i andra debatter, när det gällt den regionalpolitiska satsningen, som alltid tidigare har varit för liten. Det andra förslaget som jag hade väntat mig Marianne Jönssons stöd för i utskottsbehandlingen gäller glesbygdsstödets inriktning. I den frågan finns motioner från oss socialdemokrater samt från motionerna tar man avstånd från den inriktning som anges i budgetpropositionen. Där slås nämligen fast att länsstyrelserna helt bör avstå från att ge glesbygdsstöd till kommunernas tätorter eller orter av liknande typ. För Kalmar län är glesbygdsstödet den enda tillgängliga regionalpolitiska åtgärden. Som jag redovisat tidigare har vi på en mängd områden mycket ogynnsamma statistiska data i förhållande till andra län. Det gäller befolkningsutvecklingen, åldersstrukturen, utbildningsnivån, inkomstnivån osv. Vi har i länet, vid fördelningen av glesbygdsstöd, uteslutit samtliga tätorter med mer än 2 000 invånare. Ytterligare en reducering har skett när det gäller den närmaste glesbygden intill tätorterna. Vi har just nu 88 tätorter jämnt spridda över länets yta. Om regeringens definition skulle gälla, återstår för länet en mycket liten yta som glesbygd. De områdena rymmer endast några få procent av länets befolkning. Med ett sådant betraktelsesätt skulle Kalmar län i huvudsak sakna glesbygd. Detta överensstämmer med befolkningens eller med vår uppfattning om länets förhållande. I själva verket råder en ganska stor överensstämmelse när det gäller levnadsbetingelser och service mellan den rena glesbygden och de mycket små tätorterna. Antal företag som får glesbygdsstöd är för närvarande 90 per år. De livskraftiga projekten kommer i regel från de mindre tätorterna. Om man utesluter möjligheten till glesbygdsstöd för företagen i de här små tätorterna, kan man riskera en kvalitativ försämring av tillgängliga projekt. Med tanke på vårt läns utsatta situation är det viktigt att glesbygdsstödet inte minskar. Jag tycker att det är rimligt att man även i fortsättningen lokalt får rätt att definiera begreppet glesbygd enligt tidigare riktlinjer. Jag hoppas att de utvärderingar som utskottet nu hänvisar till pågår skall ge länen rätt att utan centrala statliga pekpinnar definiera begreppet glesbygd. Marianne Jönsson tog tidigare upp Mörbylånga sockerbruk och sade att det inte var pengar som saknades. Det är första gången jag hör en centerpartist säga att det i Kalmar län finns tillräckligt med pengar för sysselsättningsinsatser och regional utveckling. Detta skall jag noga anteckna och spara. Vårt motionskrav handlar om ett uppdrag till regeringen, så att man gör särskilda insatser till dess annan sysselsättning har skapats. Det gäller alltså ansvarsfrågan och att sysselsättningsfrågan inte släpps förrän man har tillfredsställande lösningar. Jag önskar att jag kunde vara lika optimistisk som Marianne Jönsson, men med den ekonomiska politik som nu förs i vårt land minskar möjligheterna till ersättningsindustri betydligt. Det är beklagligt att inte utskottet har tagit fasta på våra förslag. Vi tror på dem, herr talman, och vi kommer att upprepa dem.